Herr talman! De på föredragningslistan uppförda valen av ledamot och suppleanter i riksdagens lönedelegation samt ledamöter och suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond är föranledda av avsägelser. Valen avser därför återstående del av valperiod. Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor av det utseende som framgår av till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Som ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor till herr talmannen.

Herr talman! På sätt och vis är det en relativt märklig episod i riksdagen att en reservation fogas vid ett betänkande i anledning av en granskning av förevarande slag. Om jag är riktigt underrättad, förekom detta vid några tillfällen under tiden 1861—1915. Den senaste gången en reservation föranleddes av en JO-berättelse var 1920, då granskningen ombesörjdes av lagutskottet. MO:s ämbetsförvaltning gav upphov till en reservation så sent som 1933. Mot denna historiska bakgrund, herr talman, väntar man sig kanske märkliga åsiktsbrytningar i konstitutionsutskottet och en redogörelse för dessa i majoritetens skrivning eller i reservationen. Den som granskar betänkandet ur denna synpunkt blir emellertid säkerligen en smula besviken. Vad som skiljer majoritet och reservanter åt är egentligen två meningar.

Detta är den väsentliga skillnaden. Reservanter och majoritet är eniga i så måtto att ingen anmärkning påyrkas och att hänvisning sker till två i ärendet väckta motioner, som senare kommer att behandlas av utskottet och som båda innehåller begäran om en översyn av JO-ämbetets uppgifter. Majoritet och reservanter är därtill också helt eniga i fråga om slutsatserna, nämligen att behandlingen av dessa motioner bör avvaktas och att sakfrågan alltså kan anstå. Det för majoriteten förargliga i reservationen tycks alltså vara omnämnandet av ett ärende, som tagits upp i utskottet. Ser man frågan från den synpunkten, blir det hela betydligt allvarligare. JO-ämbetet har en stor och viktig mission. JO:s granskning ingår som ett betydelsefullt led i kontrollen över makthavarna i samhället, och de svenska försöken på detta område har, som var och en vet, fått internationell efterföljd och internationell berömmelse. Jag undantar då vad som förekommit på ön Mauritius, varifrån en svensk ombudsman nyligen har fått återvända hem till Sverige, eftersom hans ämbetsutövning icke föll makthavaren på Mauritius på läppen. Lika viktig som JO-ämbetets granskning är på sitt sätt riksdagens granskning av vad JO-ämbetet har gjort under årens lopp. Därför får vi varje år en bok med JO:s ämbetsberättelse, som föredras i konstitutionsutskottet och som föranleder ett betänkande från utskottet. Om man nu får tolka majoritetens yttrande så att den vill ändra eller försvåra omnämnande för riksdagen av synpunkter, framkomna under granskningen av JO-ämbetets åtgöranden, då är det en allvarlig sak. Det skulle vara betänkligt, och då funnes det anledning för riksdagen att reagera. Emellertid, herr talman, tror jag inte att så är förhållandet, med den kännedom jag har om mina kamrater i konstitutionsutskottet som bildar majoriteten. Jag tror snarare att de två förargliga meningarna i reservationen har avvisats av någon sorts obetänksamhet, och jag röjer väl ingen hemlighet om jag säger att detta avvisande kom som en stor överraskning I sak föreligger alltså överensstämmelse. Behandlingen av de två nämnda motionerna bör avvaktas. Vidare kommer naturligtvis utskottet i en eller annan form också att ta ställning till de synpunkter på JO-ämbetets åtgöranden som framfördes i en skrivelse till riksdagen för någon tid sedan av nuvarande regeringsrådet Petrén, en skrivelse som är grundad på erfarenheter från hans tjänstgöring i JO-ämbetet. Det har sagts att såväl motionerna som skrivelsen är av den arten att de bör föranleda en översyn, som motionärerna påyrkar, och det har sagts att denna lämpligen kan äga rum genom att det tillsätts en riksdagens kommitté för ändamålet. Det finns ingen anledning att i dag sakbehandla den frågan eller uttala några profetior på den punkten.

Jag skall inte fördjupa mig i detta kommittébetänkande utan bara säga att även om JO:s kompetensområde enligt förslagen i detta betänkande formellt vidgas genom att omfatta nya personkretsar, så blir det en materiell inskränkning. Antalet ämbetsbrott föreslås ju bli beskuret och JO:s fullmakter i samband med vad som nu är ämbetsbrott betydligt reducerade och delvis lagda på något som heter disciplinmyndighet, inför vilken JO endast har anmälningsbefogenhet och icke en efterföljande åtalsbefogenhet. Ej heller detta skall jag nu närmare ingå på.

Herr talman! Den offentliga förvaltningen måste alltid kunna kontrolleras, så att den handlar enligt gällande regler och i enlighet med de styrandes intentioner. När och om den växande offentliga förvaltningen tenderar att utvecklas till ett självständigt maktcentrum, måste vi politiker ha instrument för att kontrollera och tillrättaföra förvaltningen. Den granskning som görs av riksdagens ombudsmän är ett sådant kontrollinstrument. Det särskilda straffrättsliga ansvar som finns i form av brottsbalkens bestämmelser om ämbetsbrott är ett annat sådant kontrollinstrument. I justitieombudmannens till årets riksdag avgivna ämbetsberättelse finns ett fall där en förvaltning enligt JO:s mening har handlat på ett sätt som tveklöst måste betraktas som ämbetsbrott. Detta fall föranledde i konstitutionsutskottet en diskussion kring den åtalspraxis som sedan en tid tillbaka tillämpats av JO. Självfallet gick utskottet vid den bedömningen varken in på det aktuella fallet eller på en prövning av huruvida JO:s bedömning var riktig eller ej. Men detta fall tjänade som en utgångspunkt för en diskussion i utskottet, en diskussion som jag tror kommer att fortsätta både i konstitutionsutskottet och annorstädes, om effekterna av den åtalspraxis som tillämpas av JO. För min del har jag svårt att förstå, varför utskottsmajoriteten inte vill gå med på en skrivning som redovisar vad som faktiskt inträffade i utskottet.

Hela beskrivningen av vad som hände i konstitutionsutskottet är naturligtvis en detalj, men sakfrågan är, herr talman, ingen detalj. Frågan om hur folkets representanter skall kunna kontrollera ämbetsverkens handlande och beivra maktmissbruk inom förvaltningen är i en demokrati tvärtom en hjärtesak som det finns anledning återkomma till. Men när det gäller det spörsmål som står på dagordningen nu, nämligen att återge vad som faktiskt förevar i konstitutionsutskottet, vill jag instämma i vad herr Hernelius sagt.

Herr talman! JO-institutionen har gamla anor i vårt land. Om denna riksdagens egen ombudsmannaverksamhets stora och välförankrade betydelse råder inga delade meningar. Få verksamheter torde bland gemene man ha så stark förtroendeställning som just JO:s. För riksdagens del måste det vara angeläget att inom ramen för en effektivt arbetande ombudsmannaverksamhet slå vakt om denna förtroendegoodwill. Detta sker främst genom att fastställa klara instruktioner för ombudsmännen men också vid granskningen av ombudsmännens ämbetsförvaltning. Efter årets granskning av riksdagens ombudsmäns förvaltning för 1971 har utskottet inte kunnat enas i ett gemensamt yttrande. Vad är det då som skiljer? Som sagts här tidigare är det säkert för den vanlige läsaren svårt att hitta skillnader mellan utskottets skrivning och reservationens. Reservanter från moderat håll och folkpartihåll har i sin skrivning antytt det problem som under de senaste veckorna aktualiserats, bl.a. i remissdebatten här i kammaren, om att allvarlig JO-erinran mot tjänstemän inte kommer under domstolsprövning. Vid tillämpningen av bestämmelserna på detta område måste beaktas vad domstolarna bedömer som ett straffbart fel. Härvidlag har under senare år en betydande förskjutning skett i domstolarnas bedömning. Härtill måste enligt min uppfattning också JO anpassa sina ställningstaganden. Ämbetsansvarskommitténs förslag redovisas i dag i tidningarna. Om dess förslag genomförs kommer, som jag uppfattar det, straffbudet beträffande tjänstefel att upphävas. Det måste vara rimligt att vid ställningstagandet till JO:s verksamhet ta hänsyn till domstolarnas praxis, som tydligen nu följs upp i förslaget från ämbetsansvarskommittén. Därtill har, som framgår av utskottets betänkande, till årets riksdag lämnats två motioner som berör JO-institutionen. Dessa motioner kommer senare att behandlas i vanlig ordning av utskottet och här i kammaren. Med dessa förklaringar, herr talman, har jag angivit varför centerpartiet står bakom utskottets betänkande. Jag hade också tänkt säga att riksdagen bör avvisa reservationen och de outtalade anmärkningar mot JO som eventuellt ligger bakom. Efter herr Hernelius” anförande skall jag dock nöja mig med att yrka bifall till vad utskottet anfört i betänkandet.

Herr talman! Efter de föregående ärade talarnas anföranden kan jag fatta mig mycket kort. De som haft tillfälle att lyssna till vad representanterna för reservanterna och vad herr Boo har sagt har nog skaffat sig en ganska klar bild av i vilket avseende meningarna skiljer sig i fråga om detta betänkande. Herr Hernelius trodde att utskottsmajoritetens skrivning hade tillkommit av obetänksamhet. Herr talman! Tillåt mig säga att i just detta läge, när det föreligger två motioner och frågan om JO-ämbetet är föremål för en ganska allmän debatt, är man litet försiktig — enligt herr Hernelius” mening kanske för försiktig. Såsom herr Hernelius med rätta framhöll har utskottsmajoriteten inte företagit sig något som syftat till att hindra minoriteten från att framföra sin uppfattning. Men utskottsmajoriteten har särskilt beaktat vad sammansatta första lagutskottet och konstitutionsutskottet mycket starkt underströk vid frågans behandling 1967, att man inte ville bryta tidigare praxis. Herr talman! Det är antecknat tio minuter på talarlistan för min del, men jag skall tillåta mig att med dessa få ord hemställa att riksdagen bifaller vad utskottet anfört.

Herr talman! Bara en kort replik. Herr Boo meddelade nyss att centerpartiet står bakom utskottsbetänkandet. Jag nödgas till det foga upplysningen att i utskottet avstod centerpartiets representanter från att delta i voteringen. Jag har från denna talarstol inte sagt att majoritetens skrivning hade tillkommit av obetänksamhet. Vad jag sade var att vägran att ta med omnämnandet av påpekandet i utskottet i den modesta form som det givits i reservationen berodde på obetänksamhet. Jag hade möjligen väntat mig att herr Adamsson skulle ha vidgått den obetänksamheten.
Herr talman! Jag vill med anledning av herr Hernelius” senaste inlägg säga att anledningen till att vi från centern avstod vid voteringen i utskottet var att vi tyckte det var litet genant att utskottet inte kunde sammanskriva sig i den fråga som det nu gäller. Jag sade också i mitt anförande här att för den som läser utskottets skrivning och reservationen måste det vara svårt att förstå att man inte har kunnat enas i en skrivning. Det var detta, herr talman, som låg bakom vårt ställningstagande vid röstningen i utskottet.
Herr talman! Jag delar herr Boos mening att det var litet genant att vi alla icke kunde enas vid behandlingen av denna fråga inom utskottets väggar. Jag står fast vid den uppfattningen i dag.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag vill redovisa erfarenheterna av det nuvarande uppbördssystemet för mervärdeskatt. Uppbörden av mervärdeskatt sker fortlöpande för bestämda redovisningsperioder enligt ett deklarationsförfarande. Härför används en blankett som utgör både deklaration och postgiroinbetalningskort. Den skattskyldige lämnar således sin deklaration samtidigt som han inbetalar skatten över postgiro. Erfarenheterna av detta uppbördssystem är goda.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för den redogörelse som han här har lämnat. Min begäran om denna redogörelse grundas på det förhållandet att en av de större morgontidningarna i landet i en artikel i samband med avslöjandet av ett momsbedrägeri på inte mindre än 1,4 miljoner kronor gjorde gällande att momsdeklarationer inte på något sätt behöver styrkas. Genom att länsstyrelserna är överhopade av momsärenden förekommer nära nog ingen kontroll. Detta påstående får givetvis stå för tidningens egen räkning, men otvivelaktigt kan man få den uppfattningen att kontrollen är bristfällig när enligt samma tidning en utländsk medborgare kommit över 250 000 kronor genom momsbedrägerier. Enligt gällande förordning skall skattekontroll verkställas genom bl.a. genomgång av räkenskapshandlingar, fakturor etc. Här har det tydligen brustit i själva kontrollen. Erfarenheterna av uppbördssystemet för mervärdeskatten är goda, säger finansministern, men det kan ändå finnas anledning att med de vunna erfarenheterna som grund stärka kontrollen genom exempelvis stickprovsundersöningar i större utsträckning än vad som nu sker. Jag vill ge finansministern ett erkännande: själva redovisningshandlingarna är enkla, men de bygger på ett förtroende. Att sedan den redovisningsskyldige skall efter anmaning redovisa utdrag ur räkenskaper och dylikt tar inte bort det faktum att deklarationen är enkel och inte behöver vålla några större problem. Den form av redovisning det här gäller motiverar enligt min mening en något hårdare kontroll än när det gäller den direkta skatten. Därför kanske det kan vara skäl att ge ökade resurser till länsstyrelsernas momsavdelningar så att dessa i större utsträckning kan bedriva punktvisa stickprovskontroller och samtidigt vid sidan av sina fiskala uppgifter bedriva rådgivningsverksamhet vilket, finansministern, inte är minst viktigt i detta sammanhang. Än en gång: Tack för svaret!
Herr talman! Jag kan vara överens med frågeställaren på denna punkt. Vi behöver ständigt skärpa kontrollen i uppbördssystemet. Till årets riksdag har det lagts förslag om förstärkningar på länsstyrelsernas personalorganisationer, vilka kommer att sättas in för ökad kontroll. Dessutom har riksskatteverket i årets statsverksproposition fått en speciell personalförstärkning, som kan vara användbar för kontrollutryckningar, kontrollarbete och punktinsatser i de speciella fall där verket anser att sådant är erforderligt. Nu kan man ju inte göra denna kontroll på annat sätt än genom att gå igenom vederbörande företags bokföringar, och därför måste det bli i form av stickprovskontroller. Men det bör understrykas att det är ett allvarligt brott de företag begår som inte redovisar korrekt. Inte nog med att det är fråga om böter och speciell straffavgift och skattens inbetalande — det kan i de grava fallen även bli fråga om fängelsestraff. Avslutningsvis vill jag säga att jag inte har någon annan uppfattning än den frågeställaren gav till känna, nämligen att vad det gäller är graden och styrkan av skattekontrollen. Vi bygger också systematiskt ut densamma i så hög takt som vi orkar upprätthålla.
Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag uppmärksammat de problem som möter ungdomarna i Norrland att efter avslutad praktisk och teoretisk utbildning erhålla förvärvsarbete och om jag är beredd vidta åtgärder för att bemästra detta problem. Norrlandsungdomen har i många fall svårare än ungdomar i andra delar av landet att efter avslutad utbildning få arbete på eller i närheten av hemorten. Detta sammanhänger bl.a. med att vi trots de betydande lokaliseringspolitiska insatser som gjorts alltjämt har ett alltför ringa differentierat näringsliv i stora delar av Norrland. Den dagsaktuella situationen för ungdomen möts i Norrland med samma slags åtgärder som i andra delar av landet. Det innebär att nya former av beredskapsarbeten har satts i gång, att ytterligare utbildningsmöjligheter erbjuds och att alla övriga arbetsmarknadspolitiska instrument tas i anspråk. Åtgärder som syftar till att på såväl kortare som längre sikt förbättra sysselsättningsläget inte minst för ungdomen i Norrland kommer även fortsättningsvis att vidtas.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr inrikesministern för svaret på min enkla fråga. Jag skall villigt erkänna att det gjorts en hel del för ungdomarna på arbetsmarknaden, men trots detta återstår det svårigheter för dem att efter avslutad praktisk och teoretisk utbildning erhålla förvärvsarbete. Jag tror att de flesta av ungdomarna i Norrland skulle stanna kvar, om de kunde erhålla sysselsättning där. Det är också livsviktigt för oss att få behålla dem. Arbetslösheten har på en del platser drabbat ungdomarna särskilt hårt. I de områden av Norrland där man har stor arbetslöshet går alltför många ungdomar i åldern 18—21 år undersysselsatta eller helt utan arbete. Det är många föräldrar som är bekymrade, och det är i regel de som får sitta emellan. Föräldrarna har faktiskt nog med sina egna bekymmer för att klara sig. Vid konjunktursvackor drabbas ungdomarna hårdast av arbetslösheten. Det har vi tydliga exempel på från föregående år, och detta ger anledning till oro för framtiden. Vi hade enligt uppgift över 2 000 ungdomar från 21 år och därunder arbetslösa i november 1971 i de fyra nordligaste länen. Jag anser att det är en alltför hög siffra. Jag är glad över att SSU krävt att ett åtgärdsprogram utarbetas för att kunna sättas in vid eventuellt ökad ungdomsarbetslöshet under vintern 1971—1972, och jag känner även till de åtgärder AMS antog vid plenum den 16 april 1971. Jag är också mycket glad för detta. Men trots detta anser jag att man alltför länge glömt bort ungdomarna i Norrland. Många av dessa måste flytta söderut för att erhålla arbete. Jag efterlyser ett program för dessa ungdomars sysselsättning på längre sikt. Jag ställer frågan: Finns det något sådant program? Jag hoppas också på ett svar. Tillfälliga beredskapsarbeten löser inte ungdomarnas sysselsättningsproblem utan det måste till andra åtgärder. Det är inte någon lätt uppgift, men jag hoppas att allt görs i denna viktiga fråga.
Herr talman! Jag vill erinra om att ungdomsarbetslösheten egentligen är hög i landet i dess helhet och att bilden inte är entydig när det gäller Norrland. I Västernorrlands och Norrbottens län är ungdomsarbetslösheten faktiskt lägre än genomsnittet för hela riket. I Jämtlands, Västerbottens och Gävleborgs län ligger siffrorna däremot något över genomsnittet. Förhållandena växlar på ett ganska påtagligt sätt från län till län. Herr Wikner efterlyser ett program på längre sikt, men jag kan inte se saken på annat sätt än att det måste vara de insatser vi gör i lokaliseringspolitiskt avseende och eljest som också skall kunna ge sysselsättning för ungdomen. När konjunkturen försämras, upphör företagen att nyanställa, men i och med att vi får en lättnad i det avseendet, räknar jag med att det också kommer att bli ökade förutsättningar för ungdomen att gå ut i förvärvsarbetet. Jag tror inte att man bör tänka på att tillskapa permanenta arbetsplatser just för ungdomen, om det var detta herr Wikner avsåg.
Herr talman! Inrikesministern nämnde i sitt svar att beredskapsarbeten kommer att anordnas. Jag tror faktiskt inte på sådana arbeten för de unga, och vad som framför allt gör mig bekymrad är att de ungdomar som inte får arbete känner sig överflödiga i samhället. Jag vet själv hur det kändes att vara arbetslös. Somliga blir hatiska mot samhället, och de kan t.o.m. hamna i dåliga gäng där både sprit och knark används. Det är klart att jag hälsar med tillfredsställelse att det görs en hel del, men det som görs måste ge resultat ganska snart. Det förhållandet att vi har många utlänningar i vårt land är också något som man bör titta litet närmare på, ty de har kanske sin betydelse i sammanhanget. Trots att inrikesministern säger att det görs så mycket, hoppas jag att man med större entusiasm än hittills skall gå in för att lösa ungdomarnas sysselsättningsproblem i Norrland. Jag vet också att oerhört många är arbetslösa i övriga delar av landet. Men som inrikesministern nämnde, sammanhänger ungdomsarbetslösheten i Norrland med att näringslivet där är så litet differentierat. Jag hoppas att vi skall kunna få ett mera differentierat näringsliv.
Herr talman! Herr Wikner lyssnade tydligen inte till vad jag sade. Jag rekommenderade faktiskt inte på längre sikt beredskapsarbeten, utan jag framhöll att de lokaliseringspolitiska strävandena för att tillskapa sysselsättning för människorna i dessa regioner också skulle komma ungdomen till del. Jag har kanske inte något intresse av att gå in på den fråga som herr Wikner berörde i slutet av sitt inlägg, som möjligen syftade till att man borde iaktta en mera restriktiv attityd gentemot den utländska arbetskraften. Inslaget av utländsk arbetskraft är relativt obetydligt i Norrlandslänen — där gäller det i synnerhet den finska arbetskraften — men jag hävdar alltjämt uppfattningen trots konjunkturläget, att de utlänningar som kommit hit och varit välkomna att delta i det svenska arbetslivet också skall ha rätt att stanna och åtnjuta samma omsorg som svenska medborgare.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag anser att möjligheter kan skapas för att hindra eller minska risken för att människor insjuknar och avlider i ensamhet och isolering utan att deras frånfälle upptäcks förrän efter lång tid och vilka åtgärder som i så fall kan tänkas. Genom ändring år 1968 i socialhjälpslagen har fastslagits att kommunerna har skyldighet att skaffa sig kännedom om de enskildas behov av omvårdnad och verka för att detta blir tillgodosett. Socialstyrelsen har år 1969 meddelat råd och anvisningar om hur denna socialvårdens uppsökande verksamhet bör bedrivas. Kommunerna har prövat olika lösningar för att bispringa ensamma och isolerade personer. I en del fall har kommunerna delats in i distrikt med en särskild kontaktperson anställd för varje distrikt. Härigenom skapas möjligheter till större personkännedom. En del kommuner har försökt tillgodose behovet av kontinuerlig kontakt genom att inrätta olika former av telefonservice. I ett särskilt meddelande, som sändes ut till samtliga socialnämnder under mars 1971, har socialstyrelsen beskrivit hur sådan telefonservice kan fungera. Januarinumret för år 1972 av socialstyrelsens tidskrift Socialnytt innehåller också beskrivning av hur telefonservicen fungerar i några kommuner. Glädjande nog finns där exempel på att telefonservicen räddat människoliv. Socialstyrelsen har alltså hitintills kontinuerligt följt verksamheten och kommer fortsättningsvis att uppmärksamt följa problemen för ensamma och isolerade personer i syfte att försöka skapa flera kontaktmöjligheter i den uppsökande verksamheten. Styrelsen avser bl.a. att råda kommunerna att från hyresmottagare för pensionärsbostäder begära upplysning så snart betalning uteblir från någon hyresgäst så att något kommunalt organ på ett diskret sätt kan undersöka om sjukdom är orsaken till att betalningen uteblivit. Socialstyrelsen har också haft kontakt med bl.a. överstyrelsen för Röda korset, svenska kyrkans diakoninämnd, Frikyrkorådet och Pensionärernas riksorganisation för att diskutera hur dessa organisationer och deras medlemmar kan medverka till att bryta ensamma äldre människors isolering. Till slut skulle jag vilja understryka hur angeläget det är att de enskilda medborgarna inte slår sig till ro med myndigheternas åtgärder på det här området utan att var och en efter förmåga tar ansvar för att hjälpa till i ansträngningarna att bryta enskilda människors isolering och ensamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för ett utomordentligt positivt svar på den fråga som jag har ställt. Frågan har ju föranletts av de rapporter som framkommit tid efter annan — framför allt den senaste tiden — om att människor legat och avlidit i ensamhet. Jag har här framför mig några tidningsurklipp enbart från februari månad vilka skildrar sju människor som har dött i isolering — inte bara under denna tid, ty man har erinrat om tidigare fall också. Någon har fått ligga i ungefär åtta månader innan det upptäckts att han är död. Man tycker att sådant inte bör få förekomma. Då jag hör socialministerns svar kan jag endast beklaga den diskrepans hindra att människor avlider i isole hindra att människor avlider i isolering som finns mellan de åtgärder som har vidtagits och verkligheten. Jag är glad för den strävan som svaret också ger uttryck för att socialstyrelsen alltjämt kommer att följa denna fråga. Men det är givetvis en ytterst ömtålig fråga. Det gäller en människas integritet. Det finns många människor som så länge de är friska och starka inte är böjda för att ha någon stark mänsklig gemenskap, utan de är rätt avvisande när man söker skapa en sådan. Men även om de själva inte är intresserade av mänsklig gemenskap finns det naturligtvis en hel del tecken som kan ge en anvisning om att man bör göra undersökningar. Socialministern har själv här pekat på att hyran inte betalts. Jag har tänkt på att det också finns en annan mätare, och det är pensionen. Om den inte utlösts måste det vara något fel. Det kanske finns möjligheter att inom kortare tid upptäcka vad som hänt. Jag tänker på att om en pensionär normalt har t.ex. en tidning, så måste brevbäraren så småningom märka att brevlådan inte töms osv. Genom ett underligt sammanträffande togs denna fråga just i dag upp i programpunkten Tidsspegeln i radio. Där skildrades en telefontjänst som ordnats i Malmö, och socialministern meddelar nu också att socialstyrelsen har tagit kontakt med vissa frivilliga organisationer. Jag är tacksam för att sådana kontakter har tagits och hoppas att de kommer att ge goda resultat. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Som jag framhöll i mitt svar har socialstyrelsen i hög grad uppmärksammat problemen för ensamma, isolerade och handikappade personer och kommer även fortsättningsvis att medverka till att man såvitt möjligt bryter isoleringen för dessa grupper. Utöver de praktiska förslag till ytterligare kontaktmöjligheter som jag nämnde i mitt svar kan jag framhålla att socialstyrelsen nyligen haft kontakt med tekniska högskolan beträffande vissa försök som där görs med signalanordningar, som kan göra det lättare för personer i akuta nödsituationer att få kontakt med sin omgivning. Postverket har också, i samråd med glesbygdsutredningen, socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet, med vissa kommunstyrelser diskuterat möjligheterna att på försök låta lantbrevbärare göra hembesök hos pensionärer och sjuka i samband med brevbärarturerna. I maj 1971 hade socialstyrelsen överläggningar med styrelsen för Pensionärernas riksorganisation. Då diskuterades bl.a. pensionärsföreningarnas möjligheter att engagera sina medlemmar i verksamheter som avser att bryta isoleringen för äldre, ensamma människor. Från riksorganisationens sida ställer man sig positiv, och man var övertygad om att också medlemmarna ute i landet skulle vara angelägna om att medverka. Samarbetet med riksorganisationen fortsätter i denna fråga. Så sent som denna vecka har jag personligen haft överläggningar med ledningen för Pensionärernas riksorganisation och diskuterat olika möjligheter för den mycket stora organisationen att här göra ytterligare insatser. Jag mötte ett positivt gensvar, och man överväger nu hur man på olika vägar skall kunna finna metoder att nå vidgade kontakter med ensamma, isolerade människor. Det här är, som herr Henmark sagt, å ena sidan en grannlaga fråga men å andra sidan en fråga som i hög grad bör engagera oss alla. Här har vi alla en uppgift att fylla då det gäller att etablera kontakterna med äldre, handikappade och isolerade människor.

Herr talman! De uppgifter som socialministern nu gav bestyrker mitt intryck av att han har en positiv inställning till detta problem. Tiden gick fort när jag höll mitt förra anförande, och jag hann inte riktigt säga vad jag skulle säga. Jag ville alltså uttrycka min glädje över att man också sökt kontakt med frivilliga organisationer. Den organisation som svarar för telefonkontakten i Malmö är Röda korset. Jag vet att det ligger i linje med strävandena för många kristna och ideella organisationer att också ägna sig åt sådan här socialtjänst, och jag tror att kontakterna om de anförtros dessa organisationer blir mycket personliga, kanske mer personliga än om de sköts av en myndighet, som har mycket om sig och måste skynda på med varje ärende. Givetvis kommer det att bli en del kostnader för de organisationer som vill hjälpa till med denna verksamhet — kanske inmontering av telefon, ett telefonsamtal om dagen för kontroll osv. Frågan är om socialministern också på något sätt har gett sin vilja till känna när det gäller om man kan ersätta de här olika organisationerna, som gör ett större åtagande, så att de kan fortsätta verksamheten utan ekonomiska påkänningar. I övrigt ber jag ännu en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig vilka provisoriska åtgärder jag är beredd att föreslå för att förhindra radongasförgiftning i gruvor i avvaktan på arbetarskyddsstyrelsens definitiva anvisningar. Jag har tidigare haft tillfälle att här i riksdagen redovisa de åtgärder som arbetarskyddsstyrelsen i samarbete med statens strålskyddsinstitut vidtagit för att komma till rätta med de skyddsproblem som är förknippade med radongas i gruvor. Bl.a. framhöll jag då att man genomfört mätningar i kartläggningssyfte i samtliga gruvor i landet och att mera detaljerade undersökningar inletts i de gruvor där radonhalten syntes vara högst. Med utgångspunkt i de hygieniska riktvärden för radonkoncentration som fastlagts av internationella strålskyddskommissionen hade vidare strålskyddsinstitutet och arbetarskyddsstyrelsen utarbetat riktlinjer för bedömningen av erhållna mätresultat. Dessa riktlinjer skulle följas upp med anvisningar om skyddsåtgärder. Arbetet med att utforma radonanvisningar är nu i slutskedet. Enligt vad jag inhämtat beräknas sådana anvisningar bli beslutade av arbetar skyddsstyrelsen omkring månadsskiftet mars-april 1972. Anvisningarna kommer omedelbart därefter att ges ut i en stencilerad upplaga i avvaktan på tryckningen. Medan arbetet på dessa anvisningar pågått har naturligtvis inte det förebyggande skyddsarbetet legat nere på de platser där man kunnat konstatera förhållandevis höga mätvärden. Sedan mätresultaten delgetts berörda företag har planmässiga och omfattande åtgärder vidtagits med sikte främst på att förbättra ventilationen i gruvorna. Detta arbete är många gånger komplicerat och tidskrävande och det måste fortsätta avsevärd tid framöver. Enligt vad som uppges på tillsynshåll bedrivs arbetet med skyndsamhet. Den noggranna bevakning av frågan som under senare år skett hos arbetarskyddsstyrelsen, strålskyddsinstitutet och specialinspektionen för gruvorna kommer självfallet att fullföljas.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

Vi vet alltså inte om de högsta s.k. hygieniska värdena på 30 pikocurie är de riktiga. Bakgrunden till att den här debatten om radonfaran flammat upp är de resultat man har kommit fram till vid regionsjukhuset i Örebro i fråga om överdödligheten i lungcancer för gruvarbetare. Man konstaterade där en överdödlighet på 14 i förhållande till riksmedeltalet och 20—25 gånger större än vad som gällde för orten i fråga. Redan 1965 hade provinsialläkaren slagit larm om dessa förhållanden vid den berörda industrin, men då hade man inte kunskap nog för att egentligen veta vad som orsakade den höga frekvensen av lungcancer. Under en tid kunde man finna att av 10 man, som under 40 år hade arbetat i gruva, hade 5 dött av lungcancer. År 1967 kom så de amerikanska undersökningarna, som visade sambandet mellan radon och riskerna för lungcancer. Nu kan man alltså statistiskt och vetenskapligt belägga det som man tidigare har misstänkt i den här frågan. Det jag är intresserad av, och som jag hade väntat mig att socialministerns svar skulle innehålla någonting om, det är vad den kommitté som för närvarande arbetar inom Svenska gruvföreningen för att undersöka cancerfrekvensen vid flera gruvor har kommit fram till. I denna kommitté ingår experter från statens strålskyddsinstitut och från arbetsmedicinska institutet samt några offentliganställda läkare. De har för närvarande till uppgift att undersöka övriga gruvor, eftersom man ju misstänker att sådana cancerfall som konstaterats vid den gruva som liksom blev symbol för den här debatten också förekommer vid andra gruvor. Nu har det inte hänt någonting på ett halvår hos den här kommittén, och man frågar sig då om forskarna där verkligen har den frihet att arbeta som de måste ha för att kunna nå resultat i sitt arbete. Först när man har fått fram totaluppgifterna om varje gruvarbetare kan man beräkna riskmassan och sedan fastställa de reella riskerna. Kan det vara så att framtagandet av de data som är nödvändiga försvåras? Hade det varit bättre — jag ställer frågan direkt till herr socialministern — om man för att garantera forskningens frihet hade förlagt de här forskningarna till ett statligt organ i stället för att låta dem ledas av Gruvföreningen? En kombination av Gruvföreningen, arbetsmedicinska institutet och strålskyddsinstitutet kan ju bli en enhet både på gott och på ont för den enskilde gruvarbetaren.

Herr talman! Som framgått av mitt svar är här viktiga statliga institutioner ju engagerade — strålskyddsinstitutet, arbetarskyddstyrelsen, yrkesinspektionen etc. Jag framhöll i mitt svar att radonmätningarna föranlett ett intensivt arbete på att förbättra ventilationen i en del gruvor. Arbetet kan innefatta omläggning av ventilationssystemet och måste då planeras mycket noga. Det kan eventuellt behövas helt nya ventilationsschakt på platser där man tidigare tagit in friskluft via rasschakt. I andra fall kan de behövliga förbättringarna nås med mindre ingripande åtgärder. På många arbetsplatser har, såvitt kan bedömas, eventuella risker härrörande från radon kunnat elimineras. Arbetet på radonanvisningarna har, som jag framhållit, nu avancerat så långt att anvisningar kan beräknas föreligga om någon månad. Anvisningarna kommer att ge utförliga riktlinjer för åtgärder till skydd mot hälsorisker på grund av radonexposition Jag vill emellertid här framhålla att gruvföretagen redan är väl medvetna om sitt ansvar för det förebyggande skyddsarbetet på området. Självfallet utgår jag ifrån att det måste vara ett primärt intresse för gruvindustrin att öppet medverka i allt det arbete som nu pågår på detta område.

Herr talman! Jag är fullt medveten om att gruvföretagen vill lösa de här problemen. Det gäller ju att få en positiv bedömning av deras arbetsplatser. Men jag är fortfarande inte nöjd med vad som i det här förslaget från arbetarskyddsstyrelsen anges som ett hygieniskt värde, nämligen 30 pikocurie. En amerikansk undersökning visar, om man skriver om till vad som kallas ”working levels” i USA och utgår från 4 working levels, som ungefär motsvarar 30 pikocurie, att hos 10 000 20-åringar som börjar arbeta i en gruva är lungcancerfrekvensen dubbelt så hög som genomsnittsnivån när de har fyllt 50 år. Det svenska värdet på 30 pikocurie ligger alltså omkring eller strax under 4 working levels, och dessutom arbetar man där i 40 snarare än 30 år. Man kan ta ett annat exempel. Den stråldos som föreslås som hygieniskt riktvärde uttryckes i måttet rhem, som alltså är ett sätt att mäta årsmängden av strålning. Som jämförelse kan vi se på röntgenläkarnas arbetsförhållanden. De får utsättas för högst 15 rhem under ett år, men gruvarbetarna skall, om arbetarskyddsstyrelsens anvisningar går igenom, få utsättas för 20 rhem, alltså skall gruvarbetaren tåla 25 procent högre stråldos under ett år än vad röntgenläkaren skall tåla. Det kan knappast ligga i gruvarbetarens eller ens företagets intresse. Om man skall komma till rätta med det här problemet måste man således pröva möjligheten för längre semester och reglerade arbetsförhållanden för gruvarbetarna, kanske på samma sätt som det nu finns för röntgenläkarna. Det räcker alltså inte med att genom förbättring av ventilationsanordningarna få ner radonhalten till 20 pikocurie, alltså en minskning med ungefär 30 procent jämfört med vad som föreslagits. Man måste se över hela den arbetssituation som gruvarbetarkåren för närvarande befinner sig i, så att man kan, för att ta röntgenläkarnas förhållanden som jämförelseexempel, se till att gruvarbetarna får högst den stråldoshalt under ett år som nu medges för röntgenläkarna.
Herr talman! Jag vill fästa herr Stålhammars uppmärksamhet på några saker. Förslaget till radonanvisningar är nu ute på remiss, och alla remissinstanser — och inte minst arbetstagarsidan, gruvarbetarnas egna organisationer — får tillfälle att yttra sig om anvisningarna. Jag måste nog säga att jag blev något överraskad över den ”vinkling” som herr Stålhammar gjorde i sitt anförande genom att på något sätt misstänkliggöra de undersökningar och förberedelser som nu är på gång och antyda att de inte skulle vara vetenskapligt korrekta. Jag hoppas verkligen att det inte var herr Stålhammars avsikt. Detta arbete företas under utomordentligt seriösa former, och inte minst arbetstagarsidan i kontakt med yrkesinspektion och arbetarskyddsstyrelse skall här få möjligheter att säga sitt ord i en fråga, som angår dem i så hög grad.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om jag anser att bestämmelserna angående ersättning enligt lagen om allmän försäkring fungerar tillfredsställande i fråga om den som är sjukskriven och samtidigt bedriver brottslig verksamhet. försäkring dras in. Vidare gäller att sjukpenning kan dras in bl.a. om Nr 24 någon medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller Torsdagen den vilseledande uppgifter angående förhållanden som är av betydelse för 17 februari 1972 hans rätt till sjukpenning. I sådana fall som här avses kan också återkrav av redan utbetald sjukpenning förekomma. Dessa regler, som har godkänts av riksdagen, tillgodoser enligt min mening socialförsäkringens intresse av att förhindra obehörigt utnyttjande av försäkringens förmaner.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
I 20 kap. 3§ finns regler som säger att eljest utgående ersättning kan dras in eller sättas ner om den som är ersättningsberättigad gör sig skyldig till vissa obehöriga förfaranden. BI. a. gäller det om sjukdom eller skada har ådragits vid förövande av handling, för vilken ansvar genom lagakraftvunnen dom har ådömts. Men hur fungerar lagen, och vad kan vara en riktig princip, om den som är sjukskriven bedriver brottslig verksamhet? Låt mig exemplifiera med ett fall från ett län i södra Sverige, där enligt uppgift en person råkade ut för ryggskada och blev sjukskriven. Under en fjortondagarsperiod gjorde han sig då genom olika expeditioner skyldig till tre stölder och ett rån och var bl.a. i slagsmål med rånoffret, vilket sålunda hans uppgivna arbetsoförmåga inte hindrade honom från. När åklagarmyndigheten ifrågasatte om vederbörande verkligen var arbetsoförmögen och uppfyllde bestämmelserna för ersättning, fann försäkringskassan att så var fallet och att det inte fanns skäl att dra in sjukpenningen. Jag är naturligtvis medveten om att statsrådet är förhindrad att gå in på detta särskilda fall; jag nämner det bara som ett exempel. Men vad som är av vikt i sammanhanget är huruvida gällande bestämmelser — det är närmast punkten c) i 3 § som kan bli aktuell, där det sägs att ersättningen kan dras in om den ersättningsberättigade gör sig skyldig till grov ovarsamhet ur hälsosynpunkt — ger tillräckliga möjligheter att dra in ersättningen, när vederbörande bedriver upprepad och klart konstaterbar brottslighet. Jag utgår från att statsrådet i princip anser att ersättning skall kunna dras in i sådana fall.

Herr talman! Det fall som herr Winberg här relaterade är föremål för utredning i riksförsäkringsverket, och därför vill jag helt naturligt inte yttra mig om det på nuvarande stadium. Som jag framhållit i mitt svar kan sjukpenning dras in, om någon har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter rörande förhållanden som är av betydelse för hans rätt till sjukpenning. Detsamma gäller när någon har varit sjuk men vägrat underkasta sig föreskriven vård eller eljest gjort sig skyldig till grov ovarsamhet ur hälsosynpunkt. Även återkrav av redan 49 Jag har från riksförsäkringsverket fått uppgift om antalet fall, där försäkringskassorna har gjort anmälan om åtal för oegentligheter inom den allmänna försäkringen. Siffrorna avser 1969. Det totala antalet åtalsanmälningar var ca 1 300. Den vanligaste anmälningsorsaken var att någon hade arbetat under sjukskrivningstiden. Den svarade för ungefär två tredjedelar av samtliga anmälningar. Återstoden gällde huvudsakligen manipulationer med intyg, kvitton osv. Anmälningarna ledde i ca 800 fall till att vederbörande blev fälld för brott. Det fall som herr Winberg relaterade är som sagt nu föremål för utredning i riksförsäkringsverket, för de rättsliga eller andra åtgärder som fallet kan föranleda.
Herr talman! Jag tackar socialministern för dessa kompletterande uppgifter. Den som får ersättning, t.ex. sjukpenning, får ju det därför att han är arbetsoförmögen. I det läget när han inte längre är arbetsoförmögen, eller inte längre bedöms vara det, förlorar han ersättningen. Han får, och det är naturligtvis riktigt, i princip inte utföra någon arbetsverksamhet när han får ersättning. Men det får heller inte vara så att en sjukskriven skall kunna bedriva brottslig verksamhet, innefattande olika aktiviteter, och då få behålla en ersättning, medan han inte får behålla ersättningen när det upptäcks att han gör ett hederligt arbete. Det är den diskrepansen, herr talman, som jag har velat få belyst genom min fråga.

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig om jag delar den uppfattning, som delegationen för förvaltningsdemokrati redovisar i en rapport, nämligen att företagsnämnderna i statsförvaltningen bör ges stort inflytande på principfrågor om arbetstidens förläggning, och då även valet mellan fast och flexibel arbetstid för statsanställda. Herr Ahlmark har frågat mig om regeringen kommer att i positiv anda samråda med statsanställda som begär att få tillämpa s.k. flexibel arbetstid. Herr Wijkman har frågat mig om jag anser att flexibel arbetstid bör kunna införas vid olika statliga arbetsplatser, om personalen så önskar. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I sin rapport nr 2 med utgångspunkter för försöksverksamhet med förvaltningsdemokrati uttalar sig delegationen för förvaltningsdemokrati positivt för att försök med inflytande för de anställda görs i frågor som rör den egna arbetssituationen. Bland exempel på sådana frågor nämns frågor om arbetstid. När det gäller den organisatoriska formen för förvaltningsdemokratiskt inflytande i principfrågor om exempelvis arbetstidens förläggning, uttalar DEFF att företagsnämndens enhälliga yttrande skulle kunna bli vägledande för myndighetens beslut. På grundval av DEFF:s rapport bedrivs nu en omfattande försöksverksamhet vid statliga myndigheter med fördjupad företagsdemokrati. Någon slutgiltig bedömning av erfarenheterna från denna försöksverksamhet har ännu inte kunnat ske. I svar av den 25 mars 1971 på fråga av herr Norrby utvecklade jag här i kammaren min syn på flexibel arbetstid för statsanställda. Som jag då anförde finns det vissa skäl som talar till förmån för flexibel arbetstid. Men sådan arbetstid är också förenad med praktiska problem. Jag tänker här på t.ex. försämrad arbetstidsförläggning för vissa arbetstagargrupper, kostnadsökningar och svårigheter att bereda allmänheten god service. Det har nu begärts förhandlingar med statens avtalsverk angående frågan om att införa flexibel arbetstid vid statliga myndigheter. Diskussioner i ämnet har tagits upp mellan parterna. Detta begränsar mina möjligheter att besvara de framställda frågorna, eftersom jag inte bör föregripa de fortsatta diskussionerna.

Herr talman! Det finns en god liberal regel som lyder: Det är bra att öka en människas frihet så länge som det inte går ut över någon annan. Nu kan vi öka valfriheten för många tusen människor i vad gäller deras arbetstid utan att det skadar några andra grupper i samhället. Därför bör regeringen nu ställa sig positiv till flexibel arbetstid för de statsanställda som vill pröva det här systemet, om det inte finns starka praktiska skäl emot. Flextiden betyder att man själv får bestämma inom en timmes eller ett par timmars ram när man skall komma på morgonen till sitt jobb. Man slutar beroende på när man kommit, så att den totala arbetstiden blir densamma. Man kan också ”flexa” över t.ex. en vecka, så att den samlade veckoarbetstiden blir oberoende av när man anlänt på morgnarna. Mellan vissa tider, t.ex. mellan kl. 9 och kl. 16, förutsätts de anställda vara på sin arbetsplats utom under lunchtid. I det fallet är det alltså före kl. 9 och efter kl. 16 som variationsmöjligheterna finns. Fördelarna med det här systemet är mycket stora. Man ger den enskilde människan en chans att själv bestämma när han eller hon skall börja och sluta sin arbetsdag. Man minskar hetsen och stressen för tusentals människor som i dag försöker passa en viss i förväg given minut, då arbetet enligt nuvarande system skall börja. Man sprider ut ankomsten över drygt en timme — det lättar trycket på vägar och kommunikationsmedel, det minskar trängseln i korridorer och hissar. Visst finns det jobb där flextid inte går att använda. Men i de flesta förvaltningar, i många serviceinstitutioner och t.o.m. på åtskilliga industrier kan flextid tillämpas för större delen eller en stor del av personalen. Nu blir statsrådet Löfberg den 28 februari uppvaktad av företrädare för 4 000 statsanställda som skall jobba i kontorskvarteret Garnisonen i Stockholm. Nästan 90 procent av dem har uttalat sig för flextid. Jag tackar herr Löfberg för svaret på min fråga. Han hänvisar till kommande förhandlingar. Då hoppas jag att löneministern diskuterar de anställdas krav i en positiv anda. Hittills har herr Löfberg varit förvånande negativ till flexibel arbetstid. Man har sagt att det skulle strida mot jämlikheten, eftersom inte alla arbetstagare kan få flextid. Men det är, som TCO-ordföranden Lennart Bodström visar i Dagens Nyheter i dag, en orimlig uppfattning. Vissa arbetsgrupper jobbar i buller — skall vi begära bullerstörningar också på andra arbetsplatser för att bedriva jämlikhetspolitik? En del tvingas till nattarbete — skall vi införa nattskift också på kontoren för att göra herr Löfberg lycklig? Vissa får absolut inte komma för sent till jobbet, t.ex. de som är ansvariga för en operation på ett sjukhus eller för avgången av ett tunnelbanetåg — men skall samma absoluta krav på rätt ankomsttid gälla också där ankomsttiden inte är särskilt viktig? Nej, herr Löfberg, inga andra grupper skadas, om de statsanställda i Garnisonen får sin flextid. Låt oss därför handla utifrån principen: det är bra att öka en människas frihet, så länge som det inte går ut över någon annan.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Löfberg för frågesvaret som innehåller en anknytning till en debatt här i riksdagen för knappt ett år sedan. För att ge den rätta bilden av den debatten vill jag citera vad statsrådet då sade: ”Avslutningsvis vill jag säga att olägenheterna med en individuellt flexibel arbetstid är sådana, att jag för närvarande inte är beredd att verka för att ett sådant system införs på den statliga sektorn.” Så lät det alltså då! Flexibel eller individuell arbetstid kan komma att bli 1970-talets stora arbetstidsreform. Denna fråga kan också ses som en jämlikhetsfråga. Ökad jämlikhet kan åstadkommas på två sätt: antingen så att alla får det lika bra eller så att alla får det lika dåligt. Jag kommer inte ifrån känslan av att statsrådet närmast ansluter sig till den senare metoden, alltså att alla får det lika dåligt, när han t.ex. i pressen nyligen gav sina synpunkter på frågan om flexibel arbetstid. Jag hoppas verkligen att han inte följer den här linjen när det gäller andra förhållanden för oss statsanställda — jag är själv statsanställd. När man lägger förvaltningsdemokratiska synpunkter på frågan om arbetstidens förläggning, framstår det som alldeles självklart att valet mellan fast och rörlig arbetstid måste ske i nära samråd med berörd personal. Men det är tydligen inte alldeles självklart för statsrådet Löfberg; den uppfattningen får man om man läser de direktiv som för nästan exakt ett år sedan utfärdades för arbetstidsförläggningsplaneringen i kvarteret Garnisonen. Där finns inte en rad om samråd med företagsnämnden, inte ett ord om något som helst samråd med personalen — arbetsgivaren-staten dikterar villkoren! Nu har det kommit ett initiativ från de anställda, och vi kan hoppas att det skall leda till bättre förhållanden. Som en kontrast till statens attityd i fallet Garnisonen, såsom direktiven formulerats, skall jag citera några rader ur ett kommunalt företagsnämndsprotokoll angående behandlingen av en folkpartimotion om utredning av förutsättningarna för införande av rörlig arbetstid för de anställda i kommunen. I protokollet heter det: ”Företagsnämnden beslutar, att tillsätta en arbetsgrupp — — — med närmaste arbetsuppgift att utreda möjligheterna för de olika personalgrupperna att tillämpa rörlig arbetstid och föreslå hur informationen angående den pågående utredningen skall lämnas till personalen.” Detta protokoll är från en företagsnämnd i min egen hemkommun Österåker, och jag tillhörde själv denna företagsnämnd. Det kan i detta sammanhang finnas anledning att antyda vad statsrådet sade den 11 maj 1970: Det är ”från regeringens sida självklart, att demokratin som samlevnadsform måste göra sitt definitiva intåg — på verkstadsoch kontorsgolven, likaväl som i direktionsoch styrelserummen — under de närmaste åren”. Nu frågar man sig: Hur är det med intåget här? Vi får hoppas på en förbättring men måste vänta på förhandlingar; statsrådet själv har tydligen för dagen ingen uppfattning i ärendet.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet Löfberg för svaret. Jag tycker i likhet med de bägge föregående talarna att det var ett något märkligt svar. Skall inte statsrådet Löfberg kunna ge ett principiellt ståndpunktstagande i denna fråga därför att förhandlingar är på gång mellan avtalsverket och personalorganisationerna? Det finner jag vara mycket märkligt. Konsekvensen måste ju vara att representanter för arbetsgivarparten, i varje fråga som är under förhandling eller som så småningom kan väntas komma under förhandling, skulle vara förhindrad att förmedla en attityd. Det stämmer inte riktigt och rimmar verkligen inte med regeringens attityd i sådana här frågor — kanske inte just om flexibel arbetstid, men när det gäller olika problem mellan arbetsgivare och arbetstagare i andra sammanhang. Det gäller ju här principer, herr talman, och det gäller ett område där de olika arbetstagarorganisationerna är tämligen överens, åtminstone i det aktuella fall som har föranlett våra frågor, nämligen Garnisonen. Där har representanter för SACO, SR, TCO och LO gått ihop i en gemensam arbetsgrupp, som har uttalat sig för de flexibla arbetstiderna. Upplevs möjligen frågan om en flexibel arbetstid som en så pass fet bit i de kommande förhandlingarna att statsrådet Löfberg inte vill visa någon attityd i dag? Det kan möjligtvis vara en tolkning. Låt oss se på fördelarna med en flexibel arbetstid. Först och främst skulle den naturligtvis, som herr Ahlmark har påpekat, innebära väsentligt mindre problem i kommunikationsapparaten, inte minst i storstäderna. Det skulle för familjerna och framför allt för kvinnorna i många sammanhang vara en fördel om flexibel arbetstid kunde införas. Man skulle ha en betydligt större frihet att förlägga personliga göromål till tidpunkter på dagen då man annars, med nuvarande system, måste begära tjänstledighet. Det är bara några av fördelarna. Tidigare har från kanslihuset hörts tongångar som har varit klart negativa. Det är tydligen så ännu, eller kan man möjligtvis vänta sig en annan attityd i statsrådets nästa inlägg? Man har hänvisat till att lokförare och telefonister inte kan få denna flexibla arbetstid. Det vore väl utopiskt att alla arbetstagare i detta land skulle ha samma arbetsförhållanden. Vi har redan i dag olika typer av deltidsanställningar. Vi har skiftjobb och nattarbeten. Vi har bullriga arbeten, osv., vilket herr Ahlmark har talat om. Ingen av oss önskar väl att denna provkarta på olika arbetstider och arbetsförhållanden skall minska. Valfriheten bör i stället öka.
Herr talman! Tyvärr har jag blivit ett offer för rationalisering. Jag har att bemöta tre frågare men har bara tre minuter på mig, vilket gör att jag måste bli ytterligt kortfattad. Jag vill emellertid understryka vad jag antydde redan i mitt svar, nämligen att det i denna fråga föreligger en förhandlingsframställning, och enligt de principer som vi har när det gäller behandlingen av avtalsoch förhandlingsfrågor här i riksdagen avböjer jag då att gå in i en sakdiskussion. Efter att ha lyssnat till herr Ahlmark kan jag dock inte uraktlåta att fästa uppmärksamheten på motionen 281 till årets riksdag, där man tar upp frågan om den flexibla arbetstiden. Denna motion har undertecknats också av herr Ahlmark. Där räknar man upp vissa fördelar med systemet, vilka jag erkänner såsom obestridliga. Även jag har framhållit att det finns fördelar att beakta i sammanhanget. I denna motion betonas emellertid också — det framgick inte särskilt mycket av detta i herr Ahlmarks inlägg nu — att det finns vissa nackdelar och praktiska problem. Så måste t.ex. viss personal finnas på arbetsplatsen från början av dagen till slutet av dagen, och flexibel arbetstid går inte att genomföra för många kategorier med schemalagd arbetstid. Herr Ahlmark och hans medmotionärer är här alltså inne på samma frågor som jag tog upp i mitt åberopade svar från i våras till herr Norrby i Åkersberga. I motionen sägs att fördelarna med ett sådant här system motiverar att systemet prövas i större utsträckning än för närvarande och att statsförvaltningen här bör gå i spetsen. Enligt motionen bör sådana här försök genomföras i samråd med de statsanställdas personalorganisationer. Jag noterar alltså, herr talman, att i denna motion begärs inte oreserverat att flexibel arbetstid skall införas på det statliga området. Man nöjer sig med att rekommendera en försöksverksamhet i samråd med personalorganisationerna. Jag uppfattar skrivningarna i motionen på så sätt att det egentligen inte råder någon större meningsskiljaktighet mellan motionärerna och regeringen i denna fråga. Vi har på ömse håll konstaterat att ett sådant här system är behäftat med såväl fördelar som praktiska problem. Som jag nämnt kommer denna fråga att tas upp till diskussioner mellan personalorganisationerna och avtalsverket. Vi får väl avvakta vad dessa diskussioner kan leda till innan vi binder oss. Till herr Norrby vill jag bara helt kort säga att jag betraktar det som helt naturligt med samråd. Jag underströk också i mitt förra svar till herr Norrby att det skulle ske samråd med personalen i denna för de anställda så viktiga och angelägna fråga.

Herr talman! Det vore verkligen bra för de statsanställda om regeringen nu börjar hålla med folkpartiet i vårt krav på att man i positiv anda skall pröva flextiden. Men varje gång som herr Löfberg hittills har tagit upp den här frågan har det varit för att polemisera. I en intervju i Dagens Nyheter för tio dagar sedan sade man att flextiden kan bli en ny ”klasslagstiftning”. Man kallade det ”jippo”. I riksdagsdebatten för elva månader sedan sade herr Löfberg att det här går i motsatt riktning mot att ”utjämna skillnader” i samhället. Här finns alltså en avgörande ideologisk skillnad mellan herr Löfbergs tidigare uttalade uppfattning och den som vi i folkpartiet driver. Men använder inte herr Löfberg jämlikhetsargumentet mot flextiden i fortsättningen om ni nu instämmer med folkpartiets motion! Jacob Palme skrev i Dagens Nyheter häromdagen: ”Resonemanget är lika vansinnigt som om man sade att alla seende skulle berövas synen för att bli jämlika med blinda eller att bullergeneratorer skulle monteras upp på alla icke bullrande arbetsplatser för att åstadkomma jämlikhet med dem som är tvungna att jobba i bullriga miljöer.” Och det har Jacob Palme alldeles rätt i. Man skadar ingen annan grupp i samhället genom att låta dem som kan få flextid erhålla det. Alla har inte chans till det, men väldigt många har det. För många av dessa ökar man i stället jämlikheten. De föräldrar som skall lämna in ett eller ett par barn på daghem men har svårt att planera minuterna exakt — de blir mer jämlika med de barnlösa som inga sådana svårigheter har. Flextiden ökar jämlikheten för dem som bor långt från arbetsplatsen och inte riktigt vet hur snabbt trafiken flyter i dag — det är ett problem som de som bor fem minuter från arbetsplatsen inte känner till. Eller som TCO-chefen Bodström säger i DN i dag: Flexibel arbetstid är en förutsättning för många förvärvsarbetande. ”Det är en större ojämlikhet att hundratusentals människor av familjeskäl är berövade möjligheten att alls arbeta.” Och det har Lennart Bodström alldeles rätt i. Bara om man är dogmatisk på gränsen till förstelning kan man säga blankt nej till flextid, som herr Löfberg tidigare gjort och som han gjorde i intervjuer i Kanslihuset ännu för tio dagar sedan. Nu har alltså de statsanställda i skolöverstyrelsen, FOA, statistiska centralbyrån, socialstyrelsen och byggnadsstyrelsen noga utrett dessa frågor. De har i demokratisk anda hört efter hur personalen själv ser på saken. De har i detalj undersökt möjligheten till flextid. Möt dem nu inte med ett blankt nej eller bara med undanglidande svar! Lyssna på personalen, herr Löfberg, lyssna till de statsanställda, som anser att de behandlats rätt hårt hittills av den nuvarande regeringen! Pröva den flexibla arbetstiden — i debatten och i praktiken — och vi skall alla få se att här finns en reform som ökar valfriheten i det svenska samhället.

Herr talman! Erfarenheterna av flexibel arbetstid är nog så intressan ta. Som exempel kan nämnas att vid en enkät i ett företag med flexibel arbetstid visade det sig att över tre fjärdedelar av de anställda inte kunde ange någon nackdel med flextid. Man har kunnat konstatera bestående minskningar i frånvaron, framför allt korttidsfrånvaron. I det senare fallet har man kunnat iaktta en bestående minskning med ca 50 procent. Man får genom flexibel arbetstid större möjligheter att klara belastningstoppar, större möjligheter att klara problem hemma i familjen. Det kan t.ex. vara ungar som kinkar på morgonen när de skall i väg till daghemmet, varigenom dagen kan bli förstörd för både barn och föräldrar. Man kan då vänta en halvtimme för att lugna ner sig och prata barnen till rätta, om man har flextid, men inte nu då det i stället bara blir stress och jäkt — alla de fördelar som tidigare räknats upp i debatten icke att förglömma. Man frågar sig: Har staten och samhället råd att avstå från dessa positiva effekter? Nej, naturligtvis har inte samhället det, och staten som arbetsgivare har det inte heller. Därför borde arbetsgivarparten ha aktualiserat flexibel arbetstid vid kontakter med de anställda. Den borde alltså ha tagit ett sådant initiativ som leder till bättre villkor för alla. Det har nu kommit en förhandlingsframställning, och därför skall det nu bli förhandlingar. Statsrådet kan således för dagen inte redovisa någon uppfattning i ärendet. Men hur går det då med samrådet, som statsrådet bekände sig till? Vid förhandlingar låser man ju lätt positionerna. Förhandlingar och samråd är enligt min uppfattning inte riktigt samma sak. Samråd kan även arbetsgivarparten ta initiativ till. Jag kommer på nytt fram till frågan varför man väntat på en förhandlingsframställning. Varför gav man inte direktiv till byggnadsstyrelsen redan för ett år sedan att samråda med personalen? Då sades ingenting om detta. Utöver den folkpartimotion, ur vilken herr Löfberg läste högt och i vilken man tagit upp dessa frågor på ett seriöst och realistiskt sätt, har vi från folkpartihåll i år väckt en partimotion om arbetsdemokrati. I den motionen yrkas bl.a. att delegationen för förvaltningsdemokrati skall utökas med företrädare för de politiska partierna. Det tycks vara nödvändigt för att det skall bli ordentlig fart på förvaltningsdemokratin i statsförvaltningen och för att de statsanställda snabbt skall kunna erbjudas flexibel arbetstid.

Herr talman! Statsrådet Löfberg sade att det är vissa fördelar förenade med flextiden, och detta har han också tidigare erkänt, men dessutom har den en mängd nackdelar. Efter sådana konstateranden är han inte beredd att dra några entydiga slutsatser. Speciellt herr Norrbys i Åkersberga men även min fråga gäller i vilken utsträckning personalens önskemål skall få spela in. Men inte heller i det avseendet vill statsrådet ange en viljeinriktning. Om nu personalen vid ett verk, där ledningen finner det praktiskt möjligt och där det inte medför några onödiga kostnadsfördyringar, önskar flextid, är då inte statsrådet beredd att säga: Självfallet skall de få flextid i sådana fall? Ett sådant medgivande hade varit intressant att få efter alla de tidningsskriverier som förekommit i denna fråga och efter de minst sagt besynnerliga uttalanden som tidigare gjorts från kanslihuset. Jag återkommer till de intervjuer som återgivits i Dagens Nyheter och i vilka det framhållits att det skulle bli en klasslagstiftning och att det skulle vara fråga om ett jippo. Men är det inte i dag, om man vill hårdra detta, som vi har en typ av klasslagstiftning? I dag är det bara vissa typer av ämbetsmän och andra anställda som kan ha flexibel arbetstid. Jag syftar på de högre tjänstemännen och ämbetsmännen, som kan komma och gå litet när de vill, medan däremot det stora flertalet anställda inte har den möjligheten. Det är väl så att vi skall öka valfriheten för de många löntagarna! Man tar vidare upp det förhållandet att vissa anställda har schemalagd arbetstid. Jag vet att exempelvis telefonisterna i de verk som berörs av flyttningen till kvarteret Garnisonen har tillfrågats om de skulle reagera negativt om övrig personal skulle få flexibel arbetstid. Såvitt jag förstått av uppgifter från TCO-håll har de varit entydiga i sin reaktion. De ser ingenting negativt i att andra personalkategorier skulle kunna få denna typ av arbetstidsförläggning. Jag kan bara upprepa min fråga: Varför inte ange en klar och entydig linje i denna fråga? Tidigare uttalanden tyder på en mycket stor negativism hos regeringen, och jag tycker att man kunde kräva större klarhet i denna debatt. När det nu inte blev så — det är möjligt att så blir fallet i det sista inlägget i denna debatt — vill jag bara som herr Ahlmark uppmana statsrådet att just visa generositet vid dessa förhandlingar och om möjligt över hela linjen ge löntagarna i de statliga myndigheterna och verken den flexibla arbetstid som många av dem så innerligt önskar.

Herr talman! Till herr Norrby i Åkersberga vill jag bara säga att jag för min del, liksom de statsanställdas personalorganisationer, alltid har betraktat förhandlingar som någonting vida mera långtgående än samråd. Herr Norrby har tydligen en annan uppfattning vilken inte rimmar med den mening som drivs av de anställdas organisationer. En förhandling kan ju leda till ett mycket mera bindande resultat än ett samråd. Nu har vi en förhandlingsframställning liggande på bordet, och den skall behandlas.

Det finns ett organ, nämligen riksdagens lönedelegation, för riksdagens behandling av förhandlingsfrågor. Herr Ahlmark sade att man bör gå in för flexibel arbetstid, men han har fått hålla med om — både i sitt inlägg här och i motionen — att en sådan ordning är förenad med många nackdelar och problem. Så länge det inte går ut över någon annan, kan man dock tillämpa flexibel arbetstid, ansåg herr Ahlmark. Men, herr Ahlmark, flextid kan faktiskt leda till försämringar för många människor. Jag vill emellertid först ytterligare betona kostnads frågan. Att omkring 175 000 statsanställda inte kan få flexibel arbetstid kan ju leda till — och kommer att leda till — kompensationskrav från deras sida, krav på höjda ob-tillägg, osv. Kostnadsfrågan kommer man alltså inte ifrån i sammanhanget. Beträffande försämringarna gäller det exempelvis sådana anställda i arbetsledande ställning, som i praktiken kommer att få sin arbetsdag förlängd genom att de måste vara på arbetsplatsen under hela den tid ordinarie arbetstid kan tas ut. Det blir alltså längre tid med flextid än det är för närvarande. Vidare kommer städpersonalen till följd av en sådan reform att behöva börja sitt arbete ännu tidigare på morgonen eller senare på kvällen. Denna personals arbetstid är redan nu förlagd till s.k. obekväm arbetstid. Jag vill gärna framhålla för herr Ahlmark att det inte rör sig om någon liten grupp som man utan vidare kan bortse ifrån. Det handlar här om ca 14 000 anställda på det statliga området. Jag har ingalunda intagit någon dogmatisk nejsägarattityd i det här sammanhanget, men jag har velat betona att det finns praktiska problem. Nu får vi se vad diskussionerna mellan parterna kommer att leda fram till.

Herr talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat mig om jag avser att utfärda tillämpningsföreskrifter för statliga bostadslån, vilka gör att bostadsbyggande på landsbygden inte missgynnas. Gällande tillämpningsföreskrifter grundar sig, som interpellanten har erinrat om, på vissa uttalanden av statsutskottet, bl.a. ett utlåtande 1964:42 beträffande lån för småhusbyggandet på landsbygden. I detta utlåtande sägs att föreliggande kreditrisker vid en från kreditvärdesynpunkt tvivelaktig lokalisering får vägas mot lånesökandens skäliga intressen och att prövningen härvid inte får bli så snäv att bostadsbyggandet på landsbygden systematiskt missgynnas. Det är naturligt att länsbostadsnämnderna vid sin prövning i tveksamma fall fäster stort avseende vid vederbörande kommuns egen bedömning av frågan om lämplig lokalisering av bostadsbebyggelsen. Denna bedömning kommer till uttryck främst i kommunens villighet eller ovillighet att åta sig föreskrivet kommunalt ansvar för viss del av förlust som kan uppkomma på lånet. Vägrar kommunen att ikläda sig sådant ansvar, får bostadslån inte beviljas. Enligt min mening kan nuvarande ordning för prövningen inte sägas missgynna bostadsbyggandet på landsbygden. Någon anledning att ändra gällande föreskrifter anser jag därför inte föreligga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag skall återkomma till en bedömning av svarets innehåll senare, när jag kanske fått ett mera konkret besked. Låt mig först och främst säga att när jag har framställt denna interpellation är det mot den bakgrund som jag hänvisar till i min interpellation, nämligen att länsbostadsnämnden ansett att om den skall bevilja statlig lånegaranti, skall det vara inom område med byggnadsplan. Jag har svårt att förstå att detta sammanfaller med vad statsutskottet skrivit och uttalat vid sin bedömning av denna fråga. Jag skulle gärna vilja höra herr statsrådets uppfattning huruvida detta sammanfaller med statsutskottets tänkande. Låt mig här säga att jag självfallet har respekt för krav på byggnadsplan i viss utsträckning, men det kan absolut inte drivas på ett sådant sätt att allt bostadsbyggande skall förhindras inom områden där byggnadsplan rimligen inte behövs och inte anses vara lämplig att upprätta.

Jag skall, herr talman, fresta kammarens och talmannens tid med att ta upp konkreta exempel från min egen bygd. Vi hade där i fjol två unga familjer som hade provat på att bo i hyreshus men funnit det lämpligt och trivsamt att flytta tillbaka till den bygd som sett dem födas, där de var uppväxta och som de kände till. Den byn låg bara 15 minuter från den arbetsplats som de oftast har. Men eftersom de är byggnadsarbetare kan naturligtvis arbetsplatsen i viss mån växla. Där var det inte ens fråga om nybyggnad, utan om ombyggnad av två fastigheter. Den ena var kostnadsberäknad till 47 000 kronor och den andra till 55 000 kronor. Länsbostadsnämnden avstyrkte med motiveringen att det inte var tekniskt och ekonomiskt försvarligt. Efter framställningar som jag själv var med om att göra för att hjälpa de båda familjerna ändrades beslutet och man fick statligt lån. Jag gick till den inte helt okände ordföranden för länsbostadsnämnden i vårt län och informerade honom om bakgrunden, eftersom han självfallet inte har möjlighet att sätta sig in i varje ärende som behandlas av nämnden. Länsbostadsnämndens ordförande var alldeles klar över att tillstånd till ombyggnaderna måste beviljas. Det skulle vara trevligt om statsrådet vid något besök i Norrbotten ville stanna i min bygd. Jag skulle då gärna visa honom på de två utomordentligt fina fastigheter av hög klass som dessa två familjer fick för den kostnad som jag nyss nämnde i stället för att de, såsom länsbostadsnämnden förordade, placerade sina hus i ett egnahemsområde utanför staden, där det skulle ha kostat ca. 120 000 kronor att få en bostad. Nu kanske statsrådet anser att det inte är rimligt att ta kammarens tid i anspråk med att relatera fall där bostadslån blivit beviljade.

På det sättet läggs massor med fastigheter öde som annars skulle ha kunnat tjänstgöra som bra och även billiga bostäder. Men det är inte bara fråga om dem som renoverar fastigheter. Precis i denna vecka har jag fått kännedom om tre fall i min hemby där de lånesökande velat bygga nya bostäder. Det lustiga är att just den dag som i dag är pågår kommunens arbete med framdragning av kommunalt vatten och avlopp över de tomter där ifrågavarande personer ville bygga. De har genom förhandsbesked fått klart för sig att det inte är möjligt för dem att få lån. I två av fallen hänvisade man till att de bodde på fel sida om E 4. I det tredje fallet bodde de på rätt sida men där användes andra argument. Det är tydligt att man vill göra sitt yttersta för att omintetgöra möjligheterna till bostadsbyggande i en bygd där människor gärna vill bo och vet att de kan trivas. Härtill kommer att vi har alla de serviceanordningar som behövs just i den byn. Vi har också en centralskola på lagom avstånd från den ort där dessa personer vill bygga. Bara för något år sedan uttalades för övrigt farhågor för att den skolan skulle få svårt att få tillräckligt antal elever. Ja, det är inte underligt att den risken finns om man på detta sätt hindrar unga människor från att bosätta sig där. Då frågar jag statsrådet: Kan det vara rimligt att på detta sätt handskas med samhällets medel, medel som satsats på denna skola som är relativt nybyggd? Genom en sådan här handläggning riskerar man att skolan inte kan användas utan man får bygga en ny skola i centrala staden. När jag har talat om de här enskilda fallen är det mot den bakgrunden att jag vet att samma förhållanden råder på många andra platser i vårt land. Det är av den anledningen som jag ser det som utomordentligt angeläget att statsrådet ger ett så klart besked som möjligt. Är det rimligt att länsbostadsnämnderna ställer sådana här krav? Är det förenligt med den uppfattning som statsutskottet gav till känna i frågan? Om statsrådet menar att det inte är förenligt med utskottets uppfattning och riksdagens beslut, har då statsrådet för avsikt att ge bostadsnämnderna ett besked som klargör vilken inställning han har?

Herr talman! Jag konstaterar att herr Johansson i Holmgården har berört ett antal ärenden som har handlagts inom länsbostadsnämnden i Norrbottens län. Han har angett att där har fattats ett visst beslut, som efter samtal med ordföranden har ändrats, och jag skall kanske förstå det så, att det var en förnuftig ändring man gjorde. Jag kan självfallet inte ha någon mening i de här enskilda ärendena, utan jag förutsätter att de handläggs med all den omsorg som sådana frågor bör handläggas med ute i länsbostadsnämnderna. Det är ju också sörjt för att det finns representanter i nämnderna som kan föra de olika bygdernas talan. Jag har inhämtat att när det gäller länsbostadsnämnden i Norrbottens län uppställs det inte krav på byggnadsplan som förutsättning för lån; den uppgiften är således inte riktig. Däremot har det från nämndens sida framhållits att detaljplan borde upprättas inom de byar som kommunen bedömer som utvecklingsbara.

Här rör det sig således om en förutsättning för att staten skall gå in och ge ett lån. Det är någonting helt annat än rätten att bygga, eftersom den regleras i annan ordning. Länsbostadsnämnden har ju i sin bedömning av låneärendena att följa de intentioner som riksdagen uttalat och som jag har åberopat i mitt svar. Jag kan således inte se att det i det här fallet skulle föreligga någon anledning för mig att gripa in i ett förhållande, som dock gäller en länsbostadsnämnd som tydligen har agerat i fullt samförstånd med kommunen. Det står i god överensstämmelse med vad jag har sagt i mitt svar, nämligen att jag förutsätter att kommunens bedömning skall tillmätas stor betydelse. Jag vill till sist erinra om att i dessa ärenden liksom i andra har den som inte är nöjd med beslutet möjlighet att överklaga och få det prövat. Det är den riktiga vägen att gå när man hanterar sådana här ärenden. Däremot är det omöjligt att i en interpellationsdebatt tala om varför utslaget i ett enskilt fall har blivit det eller det. Det kan alltid föreligga omständigheter som är särpräglade och som gör att man kommer att ta en viss ställning, vare sig den nu blir positiv eller negativ. Ärenden av den här typen ger emellertid inte särskilt god vägledning för oss, när vi skall utforma principerna för den statliga långivningen till bostadsbyggandet. Jag konstaterar således att i den mån en person tycker sig ha blivit felaktigt bedömd därför att han bor på ena eller andra sidan en väg är det lämpligt att han överklagar och får prövat om det finns möjligheter att få utslaget ändrat.

Herr talman! Jag tror att jag sade i mitt första anförande att visst tröttar jag kammaren med att dra enskilda exempel, men jag sade också att det inte är de enskilda exemplen som är avgörande, utan det är principen efter vilken de här frågorna handläggs inte bara i Norrbotten utan på flera andra håll. Jag har möjlighet till kontakter — inte minst här i riksdagen — med folk från andra delar av landet och får ett intryck av att man handlägger de här ärendena i stort sett på samma sätt överallt. När statsrådet direkt talar om att de uppgifter som jag kommer med inte är riktiga, vill jag säga att jag här har ett protokoll som är fört i planeringsberedningen i Luleå den 13 maj 1971. I detta protokoll står det: ”Ordföranden Palmgren redogör för resultatet av genomförda överläggningar med länsbostadsnämnden betr.

Det skulle aldrig falla mig in att redovisa någonting som jag inte har underlag för. Det är detta som gör att jag tycker att det finns anledning att se allvarligt på frågan.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården åberopar ett protokoll, varav framgår ett uttalande som en annan person har gjort. De uppgifter jag har härleder sig från vad vi har inhämtat av länsbostadsnämnden i Norrbottens län. Som var och en förstår blir det också känt för länsbostadsnämnden vad jag har sagt i den här debatten. Jag förutsätter att de uppgifter vi har inhämtat står i överensstämmelse med det verkliga förhållandet. Detta protokoll kan ju i och för sig inte vederlägga riktigheten i det jag har sagt.

Herr talman!

Om en människa skulle vilja bygga på en plats på landet och anser att hon där har möjlighet att försörja sig, skall då länsbostadsnämnden säga att hon inte har det? Vad grundar nämnden i så fall sin uppfattning på? Med de nyupptäckta perspektiv som framkommit, inte minst i Ehrensvärds bok, kan man kanske tvivla på att vi vet hur våra försörjningsmöjligheter på längre sikt kommer att bli — om de kommer att följa vad vi har räknat med vid t.ex. regionpolitikens planering. Beträffande befolkningsutvecklingen på längre sikt tycker jag att detta verkar som ett exempel på just hur en profetia görs självuppfyllande. Man säger att det här finns en negativ befolkningsprognos, att befolkningsutvecklingen på längre sikt bedöms som negativ, och här skall inte byggas så mycket bostäder. Så kommer människor och vill bygga på den platsen. Då får de inte lån och har inte möjligheter att bygga där. Alltså kommer denna negativa prognos att uppfyllas. Men det var väl ändå inte meningen. Har statsrådet kanske synpunkter på detta?
Herr talman! Jag har en känsla av att jag redan i mitt svar tidigare har berört detta. Jag har sagt att rätten att bygga regleras i annan ordning. En mycket stor del av småhusbyggandet i vårt land sker utan statlig belåning. Det är således här bara fråga om en bedömning av sådana byggföretag som skall få lån av staten. Jag har redogjort för grunderna och för nödvändigheten av att man håller god kontakt med kommunerna och får deras bedömning. I ett sådant förfaringssätt kan jag inte se något felaktigt.

Herr talman! Också jag har som politiskt verksam märkt hur svårt det är att få statliga byggnadslån, även när det gäller omoch tillbyggnad av bostäder i områden som ligger inom pendelavstånd från t.ex. en så pass stor centralort som Luleå. Jag har uppmärksammat vad statsrådet säger i sitt svar: ”Denna bedömning kommer till uttryck främst i kommunens villighet eller ovillighet att åtaga sig föreskrivet kommunalt ansvar för viss del av förlust som kan uppkomma på lånet. Vägrar kommunen att ikläda sig sådant ansvar, får bostadslån inte beviljas.” Men det förekommer också fall, där den lånesökande själv kan skaffa godtagbar säkerhet så att inga kreditrisker för det statliga bostadslånet föreligger. Kan han då beviljas statligt bostadslån på landsbygden, t.ex. i byar som väntas bestå under överskådlig tid och där det går att ordna vattenoch avloppsfrågan på ett godtagbart sätt? Jag hoppas att så är fallet. Jag tycker, som också herr Johansson i Holmgården har påpekat, att bestämmelserna för beviljande av bostadslån tolkas mycket snävt, i varje fall i Luleå kommun efter kontakt med länsbostadsnämnden. Det måste vara kreditrisken som väger väldigt tungt när det gäller de statliga bostadslånen.
Herr talman! När riksdagen antog den nuvarande ordningen var förutsättningen att handläggningen av lånefrågorna skulle ske i samförstånd med respektive kommuner och att man skulle kräva kommunal borgen för en viss del av den risk som kunde uppkomma. Jag kan inte ställa i utsikt någon annan ordning. Vi följer här bara riksdagens beslut. Den som är missnöjd bör närmast ta upp frågan på det kommunala planet. I övrigt får en person, som har ekonomiska resurser, ta kontakt med en bank och i vanlig ordning försöka klara finansieringen av sitt byggande, och det är väl vad som förekommer i många fall.
Herr talman! Naturligtvis förekommer sådant som statsrådet nämnde sist i sitt anförande. Men det medför väsentliga ekonomiska fördelar att få statliga bostadslån vid byggande. Om en person klarar kreditrisken, om det finns godtagbara vattenoch avloppsanläggningar i en by, som väntas bestå och som ligger inom rimligt pendelavstånd från arbetsplatser, vad är det då som hindrar att det statliga bostadslånet utgår? Som jag bedömer det är det annars ett sätt att straffa vissa människor för att de vill bo på vissa ställen.

Herr talman! Statsrådet säger att denna långivning skall ske i samförstånd med kommunerna. Det är riktigt. Men om kommunerna märker att länsbostadsnämnden i princip avslår ärenden av en viss typ, finner inte den kommunala bostadsnämnden och de kommunala myndigheterna det intressant att stimulera folk till att upprätta handlingar och medverka till att skaffa fram handlingar. Om det har utvecklats en princip så överförs den och utvecklas på samma sätt på det kommunala planet. Det är ingen svårighet att förstå detta. Jag tyckte nog att statsrådet var litet hård, när han menade att tillstånd att bygga kan ordnas på annat sätt. Man kan finansiera byggandet genom att ta upp lån i bank. Men om det inom ett område inte föreligger några kreditrisker, och där länsbostadsnämnden aldrig har behövt ta hand om ett lån, är det då rimligt att föra det resonemanget att de som bygger där kan gå till banken och låna pengar bäst de kan? De ungdomar som det här gäller är oftast mycket ambitiösa och energiska. De vill klara sig själva. Och de har kommit underfund med att det inte går att hålla sig med egen bostadsfastighet, sommarvilla, bil och motorbåt. Därför vill de bygga en bostad, där de kan ha det så trivsamt att de åtminstone slipper kostnaderna för sommarvillan. På det sättet kan de bättre klara av de lån som samhället hjälper dem med.
Herr talman! Jag är ledsen för att dessa två envisa norrbottningar föranleder mig att ta till orda igen och upprepa vad jag sagt tidigare. Jag tycker att de båda gör det svårare för sig än behövligt. De är ju riksdagsmän och kan sålunda motionera om en annan ordning. Jag har här försvarat den ordning som riksdagen antagit och som länsbostadsnämnden i Norrbotten tydligen följer. I princip föreligger det också god överensstämmelse mellan riksdagsbeslutet och gällande anvisningar. Då är det väl lämpligt att inte rikta angrepp mot länsbostadsnämnden i det egna länet utan i stället ägna sig åt att försöka ändra den lagstiftning och den kungörelse som ligger till grund för den statliga bostadslångivningen.
Herr talman! Jag vill bara helt kort tillägga att jag har fattat statsrådets svar i dag så, att statsrådet är mera generös när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i detta fall än man är på länsbostadsnämnden i Luleå. Jag hoppas att det är rätt uppfattat.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag är villig att medverka till att garantier skapas för att sjuka människor, som kan sägas vara beroende av THX-preparatet, även i framtiden får tillgång till detta läkemedel. Med anledning härav får jag anföra följande. Tillverkning och registrering av läkemedel är omgärdade av bestämmelser som syftar till att skapa garantier för att läkemedlen fyller de krav som bör ställas på dem. Sålunda fordras tillstånd för tillverkning av läkemedel, och innan försäljning får ske skall läkemedlet ha registrerats. En noggrann dokumentation och prövning av medlet skall föregå registreringen. Det s.k. THX-preparatet som tillverkats och använts av veterinärmedicine doktor Elis Sandberg är inte registrerat som läkemedel. Tillfredsställande vetenskaplig dokumentation beträffande preparatet saknas. För att söka bringa klarhet om effekten av preparatet har socialstyrelsen enligt vad jag inhämtat tagit kontakt med ett antal framstående specialister inom olika medicinska verksamhetsområden. Meningen är att dessa specialister tillsammans med dr Sandberg skall gå igenom det material som föreligger beträffande THX-preparatet. Det är min förhoppning att en sådan vetenskaplig granskning skall skapa bättre förutsättningar för en bedömning av THX-preparatets värde.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det positiva i svaret kommer säkert att dämpa oron hos de många THX-patienterna; det finns i dag ca 1 000 personer som behandlas av dr Sandberg, och därtill kommer ungefär 8 000 som står i kö och väntar på tur. Jag delar socialministerns förhoppning att en vetenskaplig granskning kommer att göras i samförstånd och skapa bättre förutsättningar för en bedömning av THX-preparatets värde. Med anledning av svaret skall jag inte kommentera vad som förekommit tidigare utan bara ställa en följdfråga: Innebär det positiva svaret att man under tiden granskningen pågår inte vidtar några åtgärder mot de läkare och annan sjukvårdspersonal som medverkat vid THX-preparatets utdelning och att man inte lägger hinder i vägen för patienterna att erhålla THX?

Herr talman! Låt mig fästa herr Johanssons i Skärstad uppmärksamhet på att han så sent som 1970 var med om ett viktigt riksdagsbeslut, som innebar en väsentlig utbyggnad av läkemedelskontrollen i vårt land. Jag har redan i mitt interpellationssvar nämnt att hanteringen av läkemedel på goda grunder är omgärdad av en rad säkerhetsbestämmelser. Dessa tar sikte på hygienisk och bakteriologisk kontroll samt kontroll av medlets effekt i sig själv. Alla läkemedel måste underkastas en sådan kontroll. Jag är angelägen betona vikten av en effektiv läkemedelsprövning. Denna är särskilt betydelsefull i en tid då en mängd nya läkemedel, ofta med kraftig verkan, kommer fram. Ett viktigt led i läkemedelsprövningen utgör en noggrann klinisk prövning för att så långt som möjligt förhindra oförutsedda biverkningar. Det är därvid också viktigt att få klarhet i om medlet har någon positiv effekt, framför allt vid sådana sjukdomstillstånd som för ett positivt resultat kräver i god tid insatta åtgärder. Det är givetvis nödvändigt att den kliniska prövningen sker under så betryggande former som möjligt. Mot den bakgrunden arbetar man enligt vad jag har inhämtat i socialstyrelsen för närvarande med en översyn av de regler som gäller för klinisk prövning av läkemedel. Det är uppenbarligen denna översyn som ligger bakom de uppgifter om en pågående utredning i socialstyrelsen som herr Johansson i Skärstad i sin interpellation och senast i sin fråga har berört.

Herr talman! Jag fick inget direkt svar på min följdfråga. Jag håller med socialministern om att sådana här prövningar skall göras och att läkemedlen skall fylla de krav som ställs. Jag vill bara tillägga att det bland alla dem som har behandlats med THX — det är väldigt många — inte förekommit att någon blivit skadad. Det visar väl att behandlingen skett under betryggande former.

Låt mig tillägga att meningen är att dessa specialister tillsammans med doktor Sandberg skall gå igenom det material som föreligger beträffande THX-preparatet. Det är min förhoppning, herr Johansson i Skärstad, att en sådan vetenskaplig granskning skall skapa bättre förutsättningar för en bedömning av THX-preparatets värde. Jag föreställer mig att herr Johansson i Skärstad är överens med mig om att det är en både angelägen och viktig sak, och vi skall väl bägge hoppas att denna granskning kommer till stånd.

Herr talman! Interpellationssvaret är en bekräftelse på den uppgift som lämnades för någon vecka sedan, och det är enligt min mening ytterst tillfredsställande. Det är tillfredsställande inte minst för den som på nära håll under många år följt debatten om THX och som mött hundratals människor vilka bara genom sin existens har bevisat att man med positivt allvar måste ta itu med hela denna fråga och försöka komma ur det dödläge som frågan tidigare befunnit sig i. Nu har alltså statsrådet givit detta medel en chans att visa sitt värde, en chans som vissa instanser tidigare tydligen inte velat ge det.

Socialministerns svar har, tycker jag, givit vid handen att det bör vara möjligt att komma ifrån den obehagliga känslan av ovisshet, som i synnerhet vi som bor i detta område har haft, och känslan av att man velat skjuta hela denna fråga åt sidan utan att gå till botten med den. Även jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på herr Johanssons interpellation.